Herr talman! Jag vill också tacka för svaret. Jag noterar att det är biträdande finansminister Gunnar Lund som svarar. Det kan tyckas lite anmärkningsvärt. Frågan är i grunden ställd till Pär Nuder. Den är av en grundläggande konstitutionell karaktär. Dessutom har frågan en sådan gränsyta mot diskussionen om det demokratiska samhället att den lika gärna kunde ha varit ställd till demokratiministern. Kanske är det lite avslöjande att Gunnar Lund tog svaret. Det beror inte på att Gunnar Lund har tagit hand om de konstitutionella frågorna eller agerar som demokratiminister. Snarare ser jag, som tidigare skarpt kritiserats och som indirekt omnämns i interpellationen, att den utpekade myndigheten Riksskatteverket är ett verktyg, ett redskap. Därför dyker Gunnar Lund upp i kammaren för att svara. Det är viktigt att tydligt och klart slå fast att Riksskatteverket inte bara är Finansdepartementets eller finansministrarnas redskap. Riksskatteverket ska vara en fungerande och trovärdig myndighet i hela folkets, inte bara Finansdepartementets, tjänst. Det är fullkomligt essentiellt och centralt att det som skiljer demokratier från mer centralstyrda stater och samhällen är på vems uppdrag som myndigheterna verkar. I demokratier är det angeläget att det aldrig får råda något tvivel om att myndigheterna är medborgarnas tjänare. I diktaturer används de ofta som statens och det maktbärande partiets verktyg. Därför är frågan som riktas här oerhört principiellt angelägen. Jag instämmer helt och hållet i Tobias Krantz bild av att i Sverige har de senaste åren trenderna att myndigheterna ägnar sig åt partipolitiskt färgad propaganda och opinionsbildning blivit allt starkare. Herr talman! Vi ska inte underskatta kraften och volymen i myndigheternas opinionsbildning. Naturvårdsverkets kampanjbudget är på 90 miljoner kronor. Det kanske inte är en stor post för en finansminister med utsikt över hela den omfattande svenska statsapparaten, men statsrådet bör betänka att den summan exakt motsvarar det som inför eurofolkomröstningen anslagits för ja och nej-sidan tillsammans. I kronor räknat sköljer myndighetens budskap över oss med en kraft som motsvarar en hel folkomröstning - fast vi har inget alternativ; det finns inga ja och nej-sidor. Några alternativ, allsidighet eller nyanseringar får vi inte heller i den kanske allra mest uppmärksammade och kritiserade kampanjen, nämligen Riksskatteverkets kampanj för högskattestaten, väl tajmad till valåret 2002 och med en fortsättning det här året. Kampanjen riktar sig mot ungdomar, och syftet sägs vara att motverka svartjobb. Men RSV:s kampanj har knappast handlat om svartjobb. Ingenting i filmerna riktar sig direkt mot svartarbetarna. Tvärtom rullas bilder som tecknar en värld där ingenting fungerar om staten inte får ta hand om det. Gräsmattor blir vildvuxna så att det inte går att spela fotboll. Det kommer inget vatten ur kranarna, och gatorna är en lervälling om folket inte betalar de höga skatterna. Unga människor får en bild av att ingenting kommer att fungera om inte staten tar hand om detta. Det här skulle precis lika gärna kunnat ha Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller SSU som avsändare. Detta är mycket anmärkningsvärt. Herr talman! Våra myndigheter och statens tjänstemän ska ha en hög trovärdighet och respekt. De ska verkligen agera i hela folkets tjänst. Missförstå mig inte. Det är inte fel med fri opinionsbildning och debatt i de här angelägna frågorna, men det får aldrig bli en uppgift för statliga myndigheter att driva debatt eller föra opinionsbildning. Det gör demokratin mindre vital. Det gör demokratin en otjänst. Statsrådet pratar om svåra gränsdragningsproblem. Mot bakgrund av det jag har anfört och vi har diskuterat här, vad vill statsrådet göra? Hur vill statsrådet visa gott ledarskap och tydliggöra var gränsen går för myndigheterna? Hur vill statsrådet tydliggöra ett stopp och ett förbud för statliga myndigheter att driva partipolitiskt färgad opinionsbildning?

Herr talman! Jag vidhåller för statsrådet att den här diskussionen har en mycket central demokratisk gränsyta. Frågan om hur man ser på myndigheters självständighet är på flera sätt ett lackmustest: om man står för ett demokratiskt samhälle, med en tydlig maktdelning, där myndigheterna ska ha en hög respekt och är till för hela folket, eller om det är ett mer centralstyrt samhälle, som har myndigheterna som maktens verktyg. Det är en fundamental lackmustestfråga hur vi ser på detta. Jag vill också återigen framhålla detta att det visst är någonting nytt som vi ser. Det är inte en glidande skala, där man kan diskutera att det är svårt att se mönster. Vi påpekar att generaldirektören för Riksskatteverket när kampanjen lanserades skrev: Den här gången handlar det om att förändra attityder. Det är helt nytt för oss och dessutom mycket svårare. Det är med detta uppenbart att myndigheterna ger sig in på ett nytt fält, tar på sig en ny uppgift, en uppgift som man också ser som aggressivare. På detta område är det fantastiskt viktigt att det politiska ledarskapet är mycket tydligt i fråga om rågången mellan å ena sidan opinionsbildning, som politikerna och det civila samhällets organisationer ska stå för, och å andra sidan myndigheterna, som har en helt annan uppgift. Här beklagar jag att statsrådet inte är tydligare i sina politiska signaler, inte står upp för ett politiskt ledarskap som tydligt sätter gränser för den opinionsbildning som statliga myndigheter bedriver. Därför frågar jag än en gång: Hur vill statsrådet tydliggöra gränsen för de statliga myndigheterna att inte driva opinionsbildning? Hur vill han tydligare markera detta och sätta gränser för en framväxande - jag drar mig inte för att säga det - propagandastat?
Herr talman! Jag måste säga att jag blir smått fascinerad av både Tobias Krantz och Henrik von Sydows argumentation och uppenbara önskan om en ökad centralstyrning i förhållande till myndigheterna. Om man får tro vad ni säger borde vi överge den förvaltningsmodell som tjänat oss så väl sedan Axel Oxenstiernas tid, där vi har de mindre och smidigare departementen och sedan fristående myndigheter med en hög grad av självständighet. Jag har för min del alltid tyckt att den modellen har tjänat oss väldigt väl och har goda möjligheter att göra det även fortsättningsvis. Här hör man plötsligt från moderat och folkpartistiskt håll en vädjan om att staten och regeringen ska gå in och tydligare styra myndigheternas verksamhet. Det är gammaldags. Det är otidsenligt. Informationen har varit en självklar uppgift för myndigheterna under en mycket lång tid. Det har för övrigt just skrivits en avhandling om saken - man har studerat det här hundratalet år tillbaka. Den kan jag rekommendera till läsning. Jag skickar gärna över ett exemplar. Också när det gäller regeringen och riksdagen har vi varit klart överens om tagen på det här området. Det var visserligen ett tag sedan detta diskuterades och blev föremål för en proposition. Det var så långt tillbaka som 1971, men det var en mycket gedigen produkt som dåvarande finansminister Gunnar Sträng lade på riksdagens bord. Där sade han, som föredragande, bland annat: Avgörande för om informationsåtgärder ska väljas bör alltså vara om dessa kan antas vara det mest effektiva medlet med beaktande av resultatet och kostnaderna. Informationsverksamheten bör därför planeras och budgeteras samordnad med övriga åtgärder. Det var en modern syn som Gunnar Emanuel Sträng gav uttryck för år 1971. Han var väsentligt mer modern än vad herrarna Krantz och von Sydow är. De tycks vilja dra tillbaka klockan riktigt rejält och har av allt att döma över huvud taget inte hängt med i utvecklingen av ett formidabelt informationssamhälle. Det växer upp runtomkring oss och är i långa stycken kolossalt positivt. Inte minst med informationsteknikens hjälp ökar vi möjligheten i stor skala att kommunicera med medborgarna och underlätta servicen till medborgarna. Men vi ser också en tendens till att det krävs alltmer av medborgarna när det gäller ett individuellt ansvarstagande. Det är ett individuellt ansvarstagande som jag trodde att både Folkpartiet och Moderaterna ständigt ordade om och värnade om. Ska det individuella ansvarstagandet vara möjligt krävs det en mycket god bas att stå på när det gäller informationen. Därför lägger jag, som förvaltningsminister, ned stor möda på att uppmuntra utvecklingen mot vad vi kallar 24-timmarsmyndigheten. Det står just för att man till fullo ska utnyttja informationstekniken för att underlätta servicen, för att underlätta tillgängligheten för medborgarna och för att också utveckla demokratin, det demokratiska samtalet med medborgarna. Det här är den stora och spännande informationsuppgiften. Jag är glad över att myndigheterna tar en aktiv del i den. Här sitter herrarna pedantiskt och skolmästaraktigt - skolmästaraktigheten känns igen inte minst från de folkpartistiska leden - och har bockar i kanten och röda anmärkningar på enskildheter i kampanjer. Ni ser inte skogen, för ni koncentrerar er på några udda buskar.